Herr talman! Jag tackar statsministern för hans svar. Det är mjukt och nyanserat och skulle, i varje fall formellt, kunna ge ett intryck av att statsministern och regeringen står helt obundna till frågan om kollektiva löntagarfonder. Men just därför ger svaret i själva sakfrågan — kollektiva löntagarfonder eller icke kollektiva löntagarfonder — inte det besked som en stor del av det svenska folket gärna vill ha. Herr Palme säger sig vilja hålla frågan öppen. Då det gäller tidsplanen för ett eventuellt införande av något slags fonder vågar sig herr Palme på en ”bedömning” —- en för min interpellation i och för sig mycket betydelsefull bedömning. Det grundläggande syftet med min fråga var ju just att få ett klarläggande från regeringen, om ett förslag är att vänta under nästkommande riksdagsperiod. I det hänseendet har uttalanden från olika företrädare för socialdemokraterna tidigare varit högst svävande, oklara och ibland direkt motstridiga. De uttalandena har skapat ett intryck av att socialdemokraterna på olika sätt försökt undvika att en för dem besvärlig fråga fick en framträdande plats i årets valrörelse, samtidigt som de fortsatt förberedelserna för att genomföra något system med kollektiva löntagarfonder under perioden före 1979 års val. Statsministerns svar innebär alltså att något riksdagsbeslut inte skulle kunna bli aktuellt förrän tidigast hösten 1979. Svaret är uttryckligen formulerat som en ”bedömning”. Men jag betraktar ändå det här svaret som en utfästelse från herr Palmes sida — inte bara i hans egenskap av regeringschef, utan. också som det socialdemokratiska partiets ordförande. För detta löfte vill jag tacka och ge statsministern ett erkännande för det besked han har givit. I själva sakfrågan kvarstår emellertid de motsättningar beträffande fonderna som kommit till uttryck alltsedan Rudolf Meidner presenterade sitt förslag. Det här förslagets förverkligande på ett eller annat sätt har alltså nu senarelagts, men det har — det är i varje fall min förmodan —- förvisso inte avskrivits. Det finns därför all anledning att hoppas att den ”breda allmänna debatt” som statsministern själv efterlyst kommer att fortsätta. Mellan oss och socialdemokraterna råder som bekant i dag rakt motsatta meningar om vårt ekonomiska system. Vi står för blandekonomin — för det fria ekonomiska system som steg för steg har växt fram i vår demokrati och som har givit de enskilda människorna principiell valfrihet i deras egenskap av enskilda fria individer. Vi menar att detta system är ett absolut villkor för ett öppet, mångsidigt och decentraliserat samhälle, som ytterst tjänar de enskilda människorna och därmed ger styrka åt vårt folkstyre. Vi har fått veta att socialdemokraterna vill förändra detta fria ekonomiska system. Den socialdemokratiska partistyrelsen har tydligt sagt ifrån att dess strävan är att steg för steg avskaffa blandekonomin. Vad socialdemokraterna vill ha i dess ställe är central planhushållning och ett av starka kollektiv präglat samhälle — ett samhälle med andra ord och enligt vår mening kännetecknat av maktkoncentration. Införandet av kollektiva löntagarfonder enligt det Meidnerska förslaget skulle utgöra ett betydelsefullt led i en sådan här samhällsomvandling. När allt kommer omkring har ju fondbildningen av socialdemokraterna själva framställts som en metod att förverkliga den s.k. ekonomiska demokratin och den s.k. demokratiska socialismen. Enligt LO-pressen menas med ekonomisk demokrati i det här hänseendet att makten i vårt samhälle skall föras över till den fackliga rörelsen. Det är makten det gäller. Det har både Rudolf Meidner och Gunnar Nilsson förklarat. ”Vi kan inte i grunden förändra samhället utan att också ändra på ägandet”, har Meidner deklarerat. ”Det är i själva verket ett sätt att förverkliga socialism”, har han också uttryckligen förklarat. På detta tema har sedan fackföreningsrörelsens press spunnit i nummer efter nummer. Varje tanke på att ekonomisk demokrati, i varje fall i detta sammanhang, skulle syfta till att ge de enskilda individerna — löntagarna som individuella löntagare betraktade — en personlig andel i förmögenhetstillväxten i vårt samhälle, i de tillgångar som de själva varit med om att arbeta ihop, har med skärpa avvisats. Ett sådant individuellt ägande ger ingen makt, ger inget inflytande, heter det. Det står i strid med den solidariska lönepolitiken. Det är ett slags ”allmosesystem”, sade Gunnar Nilsson helt nyligen. Det är inte de enskilda löntagarnas intressen och ställning man vill förändra och stärka. Det är den starka fackliga rörelsen — världens starkaste fackliga rörelse — som genom fondbildningen skulle bli ännu starkare. Låt vara att syftet bakom denna också är tryggheten för löntagarna, det skall jag klart medge. Det är detta man kallar för ekonomisk demokrati. Det är detta man påstår vara nödvändigt ”för att i grunden förändra samhället”. Det bör kanske i detta sammanhang, herr talman, särskilt understrykas att det ju inte bara är Gunnar Nilsson, det fack han företräder och den socialdemokratiska pressen som i princip redan har ställt sig bakom de vittsyftande planer som ligger förborgade i de Meidnerska tankegångarna. Också förra höstens socialdemokratiska partikongress godkände utan reservation den näringspolitiska rapport i vilken Ingvar Svanberg och hans medarbetare förordade bl.a. löntagarfonder ”för att möjliggöra ett kollektivt ägt kapital”. Visserligen talade man också om andra slag av kollektiva ägandeformer - AP-fonder, kooperativt eller statligt ägande — och att avgörandet skulle ske från fall till fall. Men man strök uttryckligen under — och detta ställde sig kongressen bakom — att ”frågan om löntagarfonder bör bringas till en snabb lösning när LO:s förslag framläggs nästa år”, dvs. i år. De nyss nämnda alternativen till löntagarfonderna har sedan som bekant avvisats av LO-ordföranden, som säger sig helt stödja ”de centrala tankegångarna bakom Rudolf Meidners förslag”. Statsministerns egna har alltså på intet sätt försökt fördölja vare sig att de redan i princip har tagit ställning eller frågans genomgripande betydelse för det nuvarande samhällssystemet. Också moderater gör i så måtto samma bedömning, som att även vi menar att kollektiva löntagarfonder måste leda fram till ett helt annat samhälle än det vi har i dag, en helt annan samhällsstruktur. De skulle öppna vägen för en koncentration av ekonomisk makt, som torde sakna motstycke i andra fria demokratier, för en utveckling där fackföreningarna får en så stark ställning att samhället blir fackföreningsstyrt. Vår demokrati förutsätter balans, decentralisering och maktspridning. Vår demokrati skall ju inte vara något slags formaldemokrati. Det är därför som vi tar avstånd från alla försök att lägga den politiska och ekonomiska makten hos ett fåtal — herr Palme brukar använda orden ”hos en härskande elit”. Ju närmare den enskilde individen - som individ betraktat — som ägandet och inflytandet ligger och ju större möjligheter som öppnas för enskild valfrihet, desto mer levande blir det demokratiska systemet som vi, det utgår jag från, vill slå vakt om båda två. Det är mot denna bakgrund som jag riktade min interpellation till statsministern. Jag menade att det var ett demokratiskt anständighetskrav att väljarna gavs möjlighet att debattera fondfrågan i en öppen valrörelse och att påverka frågans lösning. Det låg inga konspirativa antydningar bakom det, det var en öppen fråga. Ett förslag med så vittgående innebörd bör inte efter ett val rimligen få presenteras för en riksdag, som har fått sin sammansättning bestämd av väljarnas syn på andra, långt mindre betydelsefulla samhällsfrågor. Jag är därför tacksam för statsministerns svar. Jag betraktar det — det vill jag än en gång stryka under — som ett löfte att löntagarfonderna, om den socialdemokratiska regeringen får sitta kvar efter den 19 sep tember, vilket vi inte vet någonting om i dag, inte kommer att förverkligas förrän efter ännu ett nytt val som givit väljarna tillfälle att säga sitt och delta i den ”lugna och sakliga” debatt som statsministern säger sig önska, och som även jag önskar. I själva sakfrågan kvarstår motsättningarna, och det är klart att de motsättningarna kommer att ge bränsle åt det meningsutbyte som herr Palme säger sig vilja ha. Dessa motsättningar har ju ingalunda undanröjts genom statsministerns i dag mycket mjukt och försiktigt formulerade svar. Den oklarhet som man skulle kunna säga präglar svaret går igen i många andra frågor inför höstens val. Men i den här frågan måste väl i alla fall — efter allt vad som sagts och gjorts — den socialdemokratiska politiken i sina huvuddrag ligga väldigt fast förankrad.

Och det måste, menar jag, med obönhörlig logik förr eller senare leda till vårt lands omvandling till ett starkt kollektivistiskt och socialistiskt samhälle. Det är ju, herr talman, för det första ett obestridligt faktum att det från socialdemokratiskt håll klart slagits fast att vad det nu gäller är att komma åt det enskilda ägandet och att vinna makten över vårt näringsliv.. Den hittillsvarande s.k. funktionssocialismen, som ju innebär att man genom lagar och regleringar successivt befäster sitt grepp över enskilda människor och över näringslivet, skall nu läggas på hyllan — det har Gunnar Nilsson öppet deklarerat. Det är makten och ägandet det är fråga om, har han sagt, utan omsvep och utan någon omgång via fortsatt funktionssocialism. Jag tar honom alltså på orden här. För det andra har det lika klart deklarerats att man inte är ute efter att stärka de enskilda löntagarnas ägande och de enskilda löntagarnas individuella makt utan fackförbundens. Det är av socialdemokratiskt styrda och ledda kollektiv som man menar att makten skall utövas i framtiden. Varje tanke på att de enskilda medborgarna och löntagarna skall få en personlig andel av de tillgångar de själva arbetar ihop — i de enorma fonder som skall byggas upp — har ju kategoriskt avvisats i debatten hittills. Det är mot bakgrunden av dessa två klart uttalade principer som debatten om vår blandekonomi och vårt samhällssystem kommer att föras och måste föras, såväl i årets valrörelse som i nästa valrörelse, dvs. i den valrörelse som enligt herr Palmes svar kommer att bli avgörande för om fonderna skall förverkligas och hur de i så fall skall se ut. Det är klart att vi moderater kommer att hårt engagera oss i den debatten för att sakligt, metodiskt, lugnt och övertygande — hoppas jag — påvisa vilka följder för vårt lands ekonomi och de enskilda medborgarnas trygghet och valfrihet som ett förverkligande av de principer för vilka socialdemokraterna klart har uttalat sig måste få. Vi tänker inte presentera alternativ till hur socialism skall genomföras utan visa att socialism inte bör genomföras. Vad vi däremot kommer att göra är att redovisa alternativ till den maktkoncentration som vi menar blir följden av de här principernas förverkligande — alternativ för ett spritt enskilt ägande, alternativ för hur löntagare och andra medborgargrupper på olika sätt skall bli mer delaktiga än vad hittills varit möjligt i de tillgångar, de värden, som hela svenska folket arbetar ihop. Att det lönar sig att föra en sådan debatt tycker jag mig ha fått bevis för i dag, även om statsministern kanske inte kommer att medge det. Så sent som för några månader sedan uttalade den socialdemokratiska partikongressen att de kollektiva löntagarfonderna skulle genomföras så snabbt som möjligt efter sommarens LO-kongress. I dag har statsministern och den socialdemokratiske partiordföranden förklarat att frågan skall skjutas till tidigast hösten 1979, vilket jag fortfarande är tacksam för. Statsministern utgår tydligen ifrån — och i det hänseendet delar jag helt och fullt hans bedömning — att socialdemokraterna i varje fall i dag inte skulle vinna den svenska folkmajoritetens stöd för ett förslag som gradvis överför ledningen av vårt näringsliv från företagsledare till fackföreningsledare. Herr talman! Statsministern fyller i dag 49 år, och det må väl vara tillåtet även för en politisk motståndare att från denna talarstol få framföra sina lyckönskningar på födelsedagen.

Herr talman! Jag läste den nya LO-tidningen inför den här debatten. En ledare och en intervju med Gunnar Nilsson, båda om Rudolf Meidners förslag till s.k. löntagarfonder. Intrycket av de båda artiklarna är ganska entydigt att man inom LO-ledningen, som väl den här tidningen skall anses vara representativ för, vet precis hur man vill ha det. All tvekan inför de ganska genomgripande förändringar av svenskt näringsliv som Meidnergruppen är inne på betecknas som ” vulgär skrämselpropaganda” eller ”argumentnöd”. Att diskutera alternativa system där de anställda får del i företagens kapitaltillväxt i form av individuella vinstandelar avvisas som allmosetänkande. Gunnar Nilsson jämför med brukspatronernas generositet med gratifikationer vid juletid. Och just när riksdagen står i begrepp att ta ställning till den nya arbetsrättslagen, enligt vilken löntagarna skall tillförsäkras inflytande i företagen i deras egenskap av anställda, hävdar man från LO-ledningens sida att det enda som räknas är ägandet; det är ägandet som ger makt och skall ge makt. Men det skall vara andra ägare än de nuvarande. Ett helt annat ekonomiskt system. Jag tycker det finns anledning, och det tycker uppenbarligen statsministern också, att diskutera de här frågorna i litet lugnare vändningar än man gör i LO-tidningen. Vi vill för vår del också göra det med andra utgångspunkter än vad den ensidiga inriktningen på ägarstrukturen leder till. För det första handlar det här om ett fördelningsproblem. Det är angeläget att ha ett system där företag ger hyggliga vinster, där en stor del av vinsten utnyttjas för framtida investeringar och där den förmögenhetsökning som på det viset uppstår också kommer de anställda till del. För det andra är det naturligtvis också en fråga om att hitta vägar att minska maktkoncentrationen inom näringslivet och att då välja sådana lösningar som inte innebär att man bara flyttar makten från ett ställe till ett annat. Vi har, herr talman, behov av en hög investeringstakt om vi skall kunna uppnå och bibehålla en stark ekonomi. Det är ett önskemål nu och det kommer säkert att vara det i framtiden. Lika klart är det att låg vinstnivå inom näringslivet, sjunkande självfinansiering och försämrad soliditet motverkar investeringsviljan. Är företagen väsentligen hänvisade till att låna pengar blir benägenheten att ta risker mindre, lånade pengar kostar ränta oavsett om de investeringar de används till ger avkastning eller inte. Om investeringarna finansieras med egna vinster och ändå ger dåligt utbyte blir det naturligtvis också kännbart för företagen och deras anställda. Förlusterna blir lika stora, men man slipper betala ränta på förlorat kapital. Är satsningen riktig och framgångsrik ökar kapitaltillväxten i företaget. Samtidigt vet vi att önskemålet om en hög självfinansiering skapar klassiska fördelningspolitiska konflikter. Löntagarna och deras organisationer är naturligtvis intresserade av att företagen är framgångsrika, att investeringarna lyckas, att det skapas trygghet i jobbet och utrymme för högre löner. Men löntagarna har också ett givet intresse att motverka höga vinster som främst kommer kapitalägarna till del. Det här problemet får givetvis sin särskilda karaktär av att det är relativt få människor i vårt land som äger och kontrollerar en mycket stor del av kapitalet. Det är visserligen en mycket liten del av de totala inkomsterna i samhället som kommer från kapital, men det går inte att komma ifrån att den skeva fördelningen ändå skapar problem. En ökad kapitalbildning i företagen tillfaller på kort sikt dem som redan äger ganska mycket. För att åstadkomma stabilitet i ekonomin och samtidigt ökad kapi talbildning inom företagen är det därför rimligt att söka sig fram till vägar som gör att avkastningen inte ensidigt kommer dem till del som satsar pengarna, eftersom ju framgången i lika hög grad är beroende av dem som satsat sitt arbete. Vi har också behov av att motverka häftiga svängningar i vinsterna, eftersom de driver på inflationen och på sikt försvårar svensk industris möjligheter att hävda sig i konkurrensen med andra länders industri. En lugnare löneutveckling är ett gemensamt intresse för löntagare, företag och samhälle. Särskilt i tider då behovet av investeringar är stort. Det är, herr talman, från den här utgångspunkten som folkpartiet sedan ganska länge fört fram tanken att de anställda utöver sin lön också på ett eller annat sätt skall få del i den kapitaltillväxt som sker inom företagen. Och vi har sagt oss att om man går fram på den vägen blir det förmodligen nödvändigt att bygga upp några slags fonder. Naturligtvis kan man också gå fram på andra vägar. Man kan t.ex. satsa på generösa investeringsbidrag för att vi skall kunna klara sysselsättningen när konjunkturen kräver högre investeringstakt än företagen kan åstadkomma utan stöd utifrån — kombinerade, i så fall, med konjunkturvinstskatter i lägen då det finns risk för överhettning och kraftiga prisstegringar. Vi är alltså öppna för en diskussion om medlen. Men om man väljer någon form av fondbildning är det, som vi ser saken, nödvändigt att dessa fonder har anknytning till de enskilda löntagarna. För vad man annars måste säga till de anställda är ju att de skall vara beredda att avstå från omedelbara konsumtionsförbättringar till förmån för fonder som de själva individuellt har föga nytta av och över vars användning de bara har ett formellt inflytande. Rudolf Meidner gör, såvitt jag har kunnat förstå, inga anspråk på att lösa de här problemen. Han är ute efter någonting helt annat, och han sticker inte heller under stol med det. Han vill ersätta de nuvarande ägarna av företagen med en ägare. Det blir konsekvensen av förslaget, i varje fall på sikt. Sett ur maktfördelningssynpunkt innebär förslaget att man ersätter ett slags maktkoncentration med en annan och mycket starkare. Det är ett förslag som, i varje fall från maktkoncentrationssynpunkt, skiljer sig ganska litet från ett rent förstatligande. Det är ett förslag helt i linje med den socialistiska ideologi som Meidner och hans medarbetare företräder. Från våra liberala utgångspunkter är det därför oacceptabelt. Visst kan man säga att förslaget är intressant och provocerande. Det är också ideologiskt renhårigt. Det är ett uttryck för att man inte tror på en decentraliserad ekonomi, där man håller isär löntagarnas, kapitalägarnas och samhällets ansvar, utan tror sig kunna skapa en konfliktlös harmoni mellan dessa parter. Svagheten är att man inte alls diskuterar konsekvenserna av den sortens förändringar utan helt koncentrerar sig på den teknik som skall användas för att bygga upp de företagsägande löntagarfonderna. Bländad av elegansen hos den lösningen har man också i den efterföljande debatten i hög grad glömt bort en rad helt fundamentala frågeställningar. De är faktiskt ändå ganska många. Låt mig bara nämna några. Hur kommer ekonomin och samhället i dess helhet att fungera om några få och mycket starka organisationer äger praktiskt taget hela näringslivet? Vad innebär det för företagens utveckling, för investeringsviljan hos de enskilda kapitalägarna, för de nya jobben? Hur skall konsumenternas intressen kunna tillgodoses i den helt producentdominerade ekonomi som Meidnerförslaget faktiskt leder fram till? Hur skall löntagarna hävda sina intressen när deras organisationer så att säga sitter på båda sidor om förhandlingsbordet, representerar arbetsgivarintressen i lika hög grad som de anställdas intressen? Hur blir det över huvud taget med maktfördelningen i ett sådant samhälle? Vad händer t.ex. med kooperationen? ”Jag har tidigare sagt att vi inte kan utlova fri lejd för deras företag”, sade Gunnar Nilsson i LO-tidningens intervju. I den frågan pågår dock diskussioner mellan LO och KF, fick vi veta. Däremot inte när det gäller boendekooperationen. För den är saken klar — ”den skall inte lämnas utanför”, deklarerar LO chefen. Detsamma gäller de halvstatliga företagen, därför ”att inslaget av privat kapital i dessa är förhållandevis stort”. Underförstått att beträffande de helstatliga företagen behövs inga förändringar. Ur inflytandesynpunkt är dessa jämställda med — eller kanske rent av ett mönster för — de löntagarägda företagen vilket ju är en anvisning så god som någon om vad det är för slags löntagarinflytande man är ute efter. Självklart är maktfrågorna viktiga. Ägande ger alltid inflytande. Men ändå kan jag inte komma ifrån att den ensidiga inriktningen på frågan om vem som äger företagen är ganska otidsenlig. Man tycks på något sätt vilja bortse från att kapitalägarnas makt kan regleras och begränsas av lagstiftning, vilket ju också sker. På arbetsrättens, på miljöpolitikens och på arbetarskyddets områden. Det sker även genom skattelagstiftningen och inte minst genom att löntagarorganisationerna på grund av sin styrka och med stöd också av annan lagstiftning än den redan nämnda utgör en effektiv motvikt mot arbetsgivarintressena. Folkpartiets linje är att löntagarna skall tillförsäkras medbestämmande i sin egenskap av anställda. Vi är nämligen ganska övertygade om att det är det bästa sättet att skapa förutsättningar för en decentraliserad ekonomi, där människorna har inflytande på sin arbetssituation och där man samtidigt har maktspridning. Jag har fattat det så att detta tidigare också, i varje fall i den praktiska politiken, har varit socialdemokratins linje. Nu tycks dock frågetecknen hopa sig om vad man vill satsa på i en framtid. Är det förstatligande i stor skala, för vilket det uppenbarligen fanns starkt gehör hos höstens SAP-kongress, eller den Meidnerska modellen som skall bli vägledande? Eller är det medbestämmande för löntagarna inom ramen för ett bibehållet blandekonomiskt system där det finns utrymme för olika företagstyper, enskilda, statliga, kooperativa och löntagarägda? Dessa olika linjer är inte utan vidare möjliga att förena med varandra. Lägger man nämligen tonvikten vid ägandet och menar att inflytandet väsentligen skall garanteras den vägen, då måste ju de anställdas inflytande på lokal nivå i motsvarande mån begränsas. Och då kan man med fog fråga sig hur pass helhjärtad satsningen på den nya arbetsrätten kommer att bli. Det vore, herr talman, felaktigt — och det säger jag inte i polemik med någon av de tidigare talarna — att kräva att partierna skall presentera färdiga lösningar på de fördelningsproblem som har att göra med hur löntagarnas andel i företagens kapitaltillväxt skall se ut. Den debatten är ganska ung i vårt land, och bara den som är emot alla slags förändringar eller är beredd att bortse från de rader av tekniska och principiella problem som hopar sig har råd att vara självsäker på den punkten. Däremot finns det anledning att kräva besked av partierna hur de ser på de mera grundläggande maktfrågor som Meidnergruppens förslag tar upp. Gunnar Nilsson har sagt sitt. Hur länge hans tuffa attityd står sig får vi väl se — han är ju känd för att vara ganska rörlig vad det gäller kynne och åsikter. Men vad säger man från den politiska grenen av arbetarrörelsen? Var står Gunnar Nilssons ”medsignatär” i det nyligen avsända brevet till Sveriges folk. innehållande arbetarrörelsens manifest inför 1976 års val? Detta är trots allt inte bara en fråga om när en eventuell proposition om löntagarfonder kan komma att avlämnas. Det har i hög grad att göra med den typ av viktiga principiella frågor som väljarna oberoende av arbetsläget inom statliga utredningar och kanslihus har rätt att få svar på.

Herr talman! Låt mig först säga att jag är alldeles överväldigad av herr Bohmans gratulation. Jag vet inte hur jag skall kunna återgälda den, men jag får väl säga: Vad vore en födelsedag utan herr Bohman? Låt mig därefter övergå till de väsentliga sakfrågor som vi har att diskutera i dag. Jag är tacksam för vad herr Bohman sade på en punkt till. När jag själv anmärkte att hans interpellation var konspiratorisk, så var det bl.a. därför att den innehöll ett rent och skärt falskcitat från den socialdemokratiska partikongressen, vilket jag inte vill lasta herr Bohman personligen för. Det står i interpellationen att partikongressen uttalade: ”För att öka det kollektiva sparandets andel och vidga den ekonomiska demokratin bör också LO:s förslag framläggas 1976.” Jag har verkligen letat, och till slut fann jag att det var ett falskt citat. Det rättade herr Bohman till i sitt anförande, och jag är tacksam för det. Den rättelsen måste präglas av något slags insikt — även om herr Bohman återföll i glidningar i slutet av sitt anförande. Vi har haft fullt klart för oss att det kommer att ta avsevärd tid att arbeta med denna mycket stora fråga om den skall hanteras på det demokratiska sättet och inte på det auktoritära sättet, som säger: Det här skall vi inte diskutera — slut på debatten. Vi börjar i stället med att diskutera en princip, kommer med en skiss av det slag som Rudolf Meidner har presenterat och som blir föremål för en omfattande debatt inom LO, som så småningom kommer att ta ställning till det. Vi har tillsatt en statlig utredning, vars förslag kommer att debatteras, och sedan får vi försöka utforma en lagstiftning. Detta är den demokratiska vägen. Det är därför den svenska socialdemokratin ofta ter sig långsam. Vi behöver vrida och vända på ett förslag innan den slutliga utformningen blir klar. Att klara detta på tre år är snabbt. Jag säger i mitt interpellationssvar att det inte är säkert om vi klarar det på den tiden utan att det kan dröja längre. Förslaget om ATP tog på sin tid över tio år att arbeta fram. I det här fallet hoppas jag att det kan gå snabbare. Men för att få en demokratisk förankring för ett förslag och få det noga prövat från alla utgångspunkter, sakligt sett, måste man ta tid på sig.

Det får ni ta upp med LO:s egna företrädare, inte med mig. Det svar som jag har lämnat i dag —- om det nu kan intressera er —- har jag för att undvika sådana här underligheter sett till att Gunnar Nilsson och jag är hundraprocentigt överens om. Det jag säger är att det här är ett utomordentligt allvarligt problem, som måste finna sin lösning. Tydligen är herr Ullsten för någon typ av fondbildning. Jag vet inte om herr Bohman -— eller någon direktör i Arbetsgivareföreningen — är för det. Herr Bohman kanske går på arbetsgivarlinjen, att varje form av vinstandel berövar kapitalisterna något och att detta alltså inte bör få förekomma heller. Men herr Ullsten är för individuella vinstandelar. Jag kan i det här sammanhanget göra några mycket enkla konstateranden. Landsorganisationen har för sin del avvisat individuella vinstandelar. TCO har sagt: På en punkt instämmer vi helt och fullt med Gunnar Nilsson. Vi är liksom han negativa till individuella vinstandelar. De är för TCO:s del ointressanta, eftersom hälften av våra medlemmar finns i offentlig tjänst och därmed skulle falla utanför ett sådant system. En avgörande invändning är också att individuella vinstandelar går på tvärs mot vår lönepolitik. Detta har de två stora löntagarorganisationerna sagt. I och med tillsättandet av utredningen har jag sagt att också ett vinstandelssystem skall prövas. Det löftet står fast. Jag bara konstaterar att det icke har framlagts något sådant förslag. Vi har efterlyst det. Ett sådant system har den svagheten, bl.a. ur framåtskridandets synpunkt, att pengarna måste betalas ut ur företagen och därigenom inte kan användas för kapitalbildningen, men jag säger till dem som anklagar oss för att vara ensidiga, att de bör komma med förslag om vinstandelar. Vi har lovat att sakligt pröva sådana förslag, även om det nog blir svårt att finna en allomfattande konstruktion som kan vara någorlunda vettig. Jag tillägger att en faktor i sammanhanget är att de två närmast berörda parterna, dvs. Landsorganisationen och TCO, ändå har sagt att de för sin del inte reflekterar på förslag om individuella vinstandelar. Men konkret skall det prövas, sakligt och grundligt. Sedan ägnade sig herrarna åt ett mera slagordsmässigt misstänkliggörande. Herr Ullsten sade att man på SAP-kongressen ivrigt hade diskuterat förstatligandefrågan. Jag vågar dock påstå att man inte på någon enda kongress sedan år 1905 har i mindre grad diskuterat förstatligande än på den senaste partikongressen. — Detta är bara en verklighetsbeskrivning; jag skall inte alls göra någon värdering. Däremot ville man på kongressen stärka demokratin i företagen. Herr Bohman sade att partistyrelsen anfört att vi skall avskaffa blandekonomin. Var står det skrivet? Jag ser inget samhälle som på ett rimligt sätt kan fungera utan att ha någon form av blandekonomi. Däremot vill vi förändra blandekonomin i syfte att skapa en rättvisare fördelning och ökad demokrati, men det är ju någonting helt annat. Jag har en känsla av att herr Bohman har ställt sig vid sidan om den breda europeiska debatt som nu pågår. Denna problematik med den ökade kapitalanhopningen på ett fåtal enskilda händer till följd av självfinansieringen inom de stora koncernerna är ett problem som diskuteras i vartenda europeiskt land. I Frankrike, där gaullisterna först tog upp det, i Västtyskland, där fackföreningsrörelsen tog upp det, i Holland osv. — jag kunde gå igenom land för land — brottas man med detta problem. Man begriper att om utvecklingen bara får fortgå till denna maktkoncentration, undergrävs blandekonomin. Om löntagarna kan få en rimligare andel och ett större inflytande, befäster man i viss mån blandekonomin. Det är således alldeles tvärt emot vad herr Bohman här gör gällande. Jag finner ingen anledning att stå här och försvara och utlägga Rudolf Meidners förslag eller skiss eller modell, men jag tycker illa om när ni vantolkar den. Det är ju inte alls fråga om någon speciellt centraliserad modell. Det var en liberal tidning som skrev — och jag högaktar den för det — att Meidners förslag innebär en mycket hög grad av decentrialisering till de enskilda företagen. Och den modellen kan göras ännu mera decentraliserad, om man vill, så att förmögenhetsbildning och inflytande knyts ännu hårdare till dem som arbetar inom de enskilda företagen. Rudolf Meidner har gjort en väldigt fin prestation, för han har lagt fram en modell efter allt allmänt tal. Men just därför har han ett stort mått av ödmjukhet och säger att det här förslaget kommer att processas genom alla tänkbara demokratiska och sociala kanaler, i sakutredningar och sådant, innan man når fram till någonting, och det kommer att ta sin tid. Kanske kommer resultatet att se helt annorlunda ut än hans ursprungliga modell — men han har lyckats få i gång diskussionen. Av det här skälet intar jag denna öppna hållning och kommer att fortsätta att göra det. I den debatt som kan följa har väl även herr Bohmans konservativa och traditionellt kapitalistiska synpunkter en plats. Alla möjliga förslag har en plats.

Det är det sakproblem vi står inför, och det skall vi nalkas öppet, sakligt och metodiskt. Jag tror att vi kommer fram till en lösning. Men det är litet sorgesamt när herr Bohman stundom inför varje tanke på en förändring av de traditionella maktförhållandena och den traditionella kapitalismen reagerar med något av ett primalskri. Jag tror att den ekonomiska demokratin är ofrånkomlig, jag tror att den är en nödvändighet i det svenska samhället.

Herr talman! Jag tänkte just säga att jag tyckte det var väldigt trevligt att lyssna på statsministern när han debatterar så här lugnt och sakligt och försynt, och jag börjar fundera på om det bara berodde på att det var hans födelsedag eller om det nya året skulle komma att präglas .av en debatt i den här nya tonen —- men sedan kom den där lilla slängen på slutet, och det gjorde det hela mera vardagligt, så att säga. Låt mig sedan oförbehållsamt erkänna att det var ett felcitat i interpellationen, och jag beklagar det. Det är klart att jag, som skrivit under interpellationen, får ta ansvaret för detta, även om jag hämtat citatet från annat håll. Det var fel, och jag är ledsen över det. Det rätta citatet är följande — skillnaden är inte så stor: ”För att öka det kollektiva sparandets andel och vidga den ekonomiska demokratin bör också frågan om löntagarfonder bringas till en snabb lösning när LO:s förslag framläggs nästa år.” Nu kan man naturligtvis fråga sig vad som menas med en snabb lösning. I vanliga fall brukar ju inte tre år betyda en snabb lösning när socialdemokraterna finner en reform angelägen, men här är alltså tre år en snabb lösning, och jag beklagar det inte. Men det här skulle alltså ha stått i interpellationen. Jag är ledsen över att det inte gjorde det. Sedan beklagade sig statsministern över att jag och Ola Ullsten stod och skällde — som det hette — på fackföreningsrörelsen och vantolkade vad Gunnar Nilsson och andra har sagt. Det har vi inte gjort. Vi läste ju inte upp allt vad Gunnar Nilsson sade, men de citat vi tog kom från hans egna uttalanden, och de återgav väl innebörden av vad både han och Rudolf Meidner ville göra gällande. Bägge har talat om makten i näringslivet, och de har talat om att ägandet skall förändras. De har talat om att förverkliga socialismen. Statsministerns egna meningsfränder talar vitt och brett i pressen — nu är ju inte statsministern ansvarig för allt som står i A-pressen — om att det här är fråga om att förverkliga Avståndet brukar f. ö. inte vara så långt mellan den politiska grenen och den fackliga grenen av svensk arbetarrörelse. I dag är avståndet så kort att en av LO:s mera framträdande män t.o.m. sitter på statssekreterarbänken. Det är ett rätt kort avstånd, tycker jag i alla fall. Jag har sagt förut i denna debatt att jag är glad över det här beskedet därför att det ger oss möjlighet att få en öppen debatt om denna verkligt svåra fråga — på den punkten håller jag med statsministern. Vad jag ställde mig undrande inför var att statministern kunde vara så väldigt öppen och så helt obunden som statsministern var i sitt svar, när uttalanden från den andra grenen av arbetarrörelsen har varit så tydliga som de varit och när den socialdemokratiska pressen varit så kategorisk som den har varit för de Meidnerska tankegångarna. Men jag tror alltså statsministern på hans ord — att ni är helt obunden, att ni kommer att underkasta den här frågan en förutsättningslös analys och prövning i alla dess olika aspekter. Vad jag emellertid saknade när statsministern i svaret till mig förklarade att detta var en väldigt komplicerad fråga, var ett resonemang om vad detta betyder för själva principen om äganderätten. Det här innebär ju ett slags konfiskation av ägandet i företagen, och det hade varit värdefullt om det i svaret hade stått i varje fall några rader om att detta också är en juridiskt komplicerad fråga, alltså en rättssäkerhetsfråga. Men det kan som sagt ha varit en ren lapsus. Det här problemet är, som jag nyss sade, väldigt stort. Eftersom jag tyckte mig kunna höra några små gliringar och antydningar gentemot mig i den här frågan, vill jag säga att jag själv intresserade mig för detta långt innan jag började ägna mig åt politik.

Jag tycker alltså att det är ett svårt problem. Men jag vill inte genomföra det här systemet på ett sådant sätt att balansen i vår svenska blandekonomi går förlorad. Det var inte slagordsmässiga inlägg som jag gjorde mig skyldig till, utan jag försökte att analysera vilka konsekvenser som skulle uppkomma om man fullföljde de Meidnerska tankegångarna. Det är ju dem som debatten har kretsat omkring alltsedan Rudolf Meidner i höstas lade fram sitt förslag. Därför finns det all anledning att koncentrera debatten och analyserna kring det förslag som har aktualitet. Något annat har ju inte haft aktualitet i den här diskussionen. Sedan sade jag att den socialdemokratiska partistyrelsen har talat om att steg för steg avskaffa blandekonomin. Statsministern förnekade det. Så här står det i partistyrelsens uttalande: ”De åtgärder och de styrmedel som partistyrelsen tidigare redovisat visar att vi steg för steg är på väg från ett utpräglat blandekonomiskt samhälle till ett samhälle där beslutsrätten över produktionsmedlen alltmer övergår till samhället och de anställda.” Det kan tas som bara en beskrivning, det skall jag gärna medge. Men så fortsätter man: ”Denna process” — alltså avveckling steg för steg av vår blandekonomi — ”bör, enligt partistyrelsen, fortgå i den takt fackföreningsrörelsen och partiet finner praktiskt möjligt.” Skall man göra ett sammandrag av detta blir det som jag säger, att partistyrelsen har uttalat sig för att steg för steg avskaffa blandekonomin. Jag skall inte fördjupa mig för mycket i den här debatten, för den kommer att fortsätta och det kommer att bli en intressant debatt framöver. Jag skall bara haka fast vid några synpunkter som statsministern själv framförde i en intervju i tidningen Affärsvärlden häromdagen. Där spaltade statsministern upp det svenska folket i tre grupper, om jag inte minns fel: medborgare, löntagare och konsumenter. Jag försöker nu citera som jag minns statsministerns inlägg i intervjun. De här tre grupperna — medborgare, löntagare och konsumenter — är som bekant grupper som täcker varandra. Alla medborgare, alla löntagare är konsumenter. Alla konsumenter, alla löntagare är medborgare. Det är alltså fråga om olika roller; det är fråga om samma människor, men de har olika intressen i de här olika rollerna. En löntagare har ett starkt intresse av trygga och vinstgivande företag och så hög lön som möjligt — det kan vi väl vara överens om. Det är två intressen som alltså kan bryta sig mot varandra. Konsumenten kräver i den egenskapen så goda varor som möjligt till så låga priser som möjligt, och för företagen är goda vinster ett villkor och en förutsättning för att kunna leva vidare, att kunna konkurrera. I en fri marknadsekonomi — och alltså i vår blandekonomi — balanseras de här olika intressena mot varandra genom konkurrens och genom valfrihet. Ju öppnare marknaden är, desto större blir också valfriheten och desto bättre fungerar konkurrensen. Och vi båda är överens om att där konkurrensen inte fungerar tillräckligt effektivt får samhället gripa in och förhindra att det blir bindningar och låsningar. Men jag menar, herr statsminister, att hela det här mönstret bryts sönder, om löntagarna som kollektiv, representerade av ett fåtal företrädare för facket, sitter i toppen för väldiga fonder och styr inte bara kapitalets användning utan också företagens verksamhet, i synnerhet om fonderna därtill täcker ett flertal olika företag som i en fri marknad skulle inbördes konkurrera med varandra. Här samlas alltså all denna makt, alla dessa olika intressen, på ett enda håll. Vart tar då konkurrensen vägen mellan de olika intressena och de olika företagen? Vart tar konkurrensen vägen mellan konsumenten och löntagaren i ett sådant här system? Vart tar konkurrensen vägen mellan löntagarnas intresse av hög lön och företagens intresse av hög avkastning och goda vinster? Jag menar alltså, efter denna mycket korta analys som naturligtvis inte är fullständig, att hela det fina balanssystem som vi har byggt upp i vår demokrati och som naturligtvis i många hänseenden kan göras bättre men som — hur man än ser på det — trots allt fungerar, det bryts sönder om man skapar regionala fonder. Det blir således ett helt annorlunda samhälle som på det sättet växer fram. Nu kan statsministern naturligtvis säga: Den här analysen är onödig —- den behöver vi inte göra. Vi behöver inte diskutera det här eftersom jag, statsminister Olof Palme, födelsedagsbarnet, är helt obunden, inte har tagit ställning. Ja visst — men en stor del av svensk arbetarrörelse har, av debatten att döma, tagit ståndpunkt i den här situationen, och det är därför som det är motiverat dels att ställa den fråga som jag fick ett tillfredsställande svar på, dels att analysera vilka konsekvenser som kan följa av det här, i all korthet. Debatten kommer att fortsätta.

Herr talman! Jag skall så långt som möjligt också försöka undvika att förstöra statsministerns födelsedag, men några påpekanden tycker jag ändå bör göras efter hans senaste inlägg. Statsministern gör ett indignationsnummer av att jag skulle ha vantolkat fackföreningsrörelsen — det får man inte göra. Det gjorde jag inte heller. Jag tog Rudolf Meidners förslag till löntagarfonder och det stöd som detta förslag hade fått av LO:s ordförande Gunnar Nilsson till utgångspunkt för en — som jag i varje fall hade tänkt mig — principiell debatt. Det är en debatt, där jag från mina liberala utgångspunkter har kommit fram till andra slutsatser än man gjort inom LO. Jag tycker att en sådan debatt är värdefull och nödvändig också i denna kammare. Vi åberopar ju så ofta fackföreningsrörelsen, och jag tycker att vi skall ha rätt och möjligheter att göra det även när vi är oeniga med företrädare för den rörelsen, utan att vi för den skull skall behöva bli beskyllda för att gå till frontalangrepp mot facket som sådant. Det vore mig helt främmande att göra. Så till frågan om den individuella vinstandelen. Jag menade att om man går in för en fondbildning, så bör man ha fonder med något slags individuell anknytning; exakt hur har jag inte klart för mig, och det har uppenbarligen ingen annan heller. Det är det som skall utredas. Men LO och TCO har sagt nej till individuella vinstandelar, säger Olof Palme. Ja, och jag har full förståelse för båda organisationernas strävanden att undvika ett system som skapar nya klyftor mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Syftet med idén att löntagarna skall få del av den kapitaltillväxt som äger rum inom företaget är ju också att åstadkomma motsatsen, alltså att lösa vissa ännu inte lösta fördelningspolitiska problem. Det är det ena. Min kritik gäller det enda framlagda förslaget, därför att det dels inte tar itu med fördelningsproblemet, dels leder till att man flyttar maktkoncentrationen från ett ställe till ett annat. Det är litet ovisst i vilken utsträckning fackföreningsrörelsen själv skall äga fonderna, eller om de skall vara helt fristående, men förslaget innebär i varje fall en koncentration av den ekonomiska makten, som jag från mina utgångspunkter är emot. Om man då håller fast vid tanken att löntagarna på ett eller annat sätt skall ha del i företagets kapitaltillväxt måste man alltså försöka hitta ett system som är förenligt med den solidariska lönerörelsens principer. Det är bl.a. det som den statliga utredningen skall utreda. Och det var mot den bakgrunden som jag reagerade mot de väldigt tvärsäkra omdömena från LO-sidan beträffande alla alternativ inklusive sådana som innehåller fonder med någon sorts individuell anknytning. I stället för att kritisera på ett konstruktivt sätt förhånar alla andra tankar än de Meidnerska. Så något om SAP-kongressen och förstatligandet. Sedan 1905 skulle förstatligandet inte ha diskuterats så litet som vid SAP-kongressen förra året. Det vet jag inte, eftersom jag inte var med på den senaste kongressen, lika litet som jag har varit med vid någon tidigare SAP-kongress, men jag antar att statsministern har rätt där. Och nu var det heller inte i och för sig SAP-kongressens förslag om förstatligande av ett par branshcer som jag tog upp, utan frågan huruvida de tre linjer som man driver på olika sätt och med olika tyngd från socialdemokraternas sida är förenliga med varandra. Den första är förstatligandelinjen, där staten skall äga produktionsmedlen och företagen. Den andra är Meidnermodellen, där man bygger upp löntagarfonder som skall äga företagen. Den tredje linjen slutligen är satsningen på att löntagarna i stället för att gå vägen via ägandet skall ha sitt väsentliga inflytande i företagen i sin egenskap av anställda. När jag nu säger att jag inte är säker på att detta går ihop, så menar jag helt enkelt att om det skall vara någon poäng med hela resonemanget om att föra över ägandet till löntagarfonder eller till staten så måste ju ägandet användas till något. Det var därför jag undrade hur pass helhjärtad satsningen på den kommande arbetsrättslagstiftningen egentligen är. Det var det problemet jag ville diskutera. Jag håller naturligtvis med om att detta är ett komplicerat problem som inte kan analyseras här på stående fot. Men jag tycker ändå att det är angeläget att slå fast några principer för hur den här frågan skall lösas. För det första: Om vi går in för någon form av fondbildning bör systemet utformas så att det är förenligt med önskemålet om en decentraliserad ekonomi. Det skall sprida makten — inte koncentrera den. Det räcker då inte att säga att man vill undvika en byråkratiserad ekonomi av öststatsmodell. Systemet måste vara så uppbyggt att en sådan utveckling faktiskt förhindras. För det andra: Vi vill arbeta vidare efter principen att löntagarna skall ha medbestämmande i arbetslivet i sin egenskap av anställda. En sådan princip kan tillämpas på hela arbetslivet. Den innebär fullt utvecklad en klar och bestående begränsning i ägandets makt, den ger de bästa möjligheterna att öppna arbetsplatserna för de värderingar som i övrigt präglar samhället och ger de bästa förutsättningarna för den enskilda människan att påverka sin egen arbetsplats. Det är därför vi vill ha en ny arbetsrätt, löntagarrepresentanter i företagens styrelser och på sikt en helt ny bolagsordning. För det tredje: Ett fondsystem bör syfta till att lösa fördelningspolitiska problem. Vi är alla beroende av en hög och jämn investeringstakt i näringslivet. Den kapitalbildning som därigenom sker i företagen bör enligt vår mening inte ensidigt komma de nuvarande ägarna till godo. Det är tänkbart att det målet lättare kan uppnås med andra metoder än fondbildningar, och de skall i så fall undersökas. Men om en fondbildning skall vara meningsfull för de enskilda löntagarna måste det finnas någon form av individuell anknytning.

Herr talman! Herr Bohman frambragte ett citat från den socialdemokratiska partistyrelsen vilket enligt hans mening gick ut på att vi skulle avskaffa blandekonomin. Först och främst är det inte vad som sägs i citatet. Om man säger att vi dels skall ha ett samhällsinflytande, dels ett löntagarinflytande, innebär det i och för sig att man uttalar sig för en blandning av olika ägandeformer. Jag har inte lusläst alla de hundratals sidor av utlåtanden som det här gäller. Men om jag hade formulerat utlåtandet skulle jag ha sagt, att vi har övergått från ett utpräglat privatkapitalistiskt system till ett system där samhälle och löntagare har en större del av inflytandet, eller hur det nu var uttryckt. Det är nämligen det det är fråga om. Vi hade en renodlad privatkapitalism. I det ögonblick som samhälle, fackliga organisationer och löntagare fick ett större inflytande, fick vi en blandekonomi, som ni på sin tid ivrigt bekämpade. Denna blandning har sedermera ständigt förändrats, och den kommer att förändras och ge större inflytande till de vanliga löntagarna. Det illustreras t.ex. av arbetsrätten. Så var det med den saken. Herr Bohman talade om konfiskation. Om man inför ett fondsystem, så innebär det, menar han, en konfiskation i förhållande till de nuvarande ägarna. Det måste gälla i exakt lika hög grad vare sig det är fråga om ett vinstandelssystem eller om kollektiva fonder. Herr Bohman har här i någon mån slagit knut på sig själv. I samma ögonblick som han börjar tala om konfiskation argumenterar han emot sig egen tanke på vinstandelar. Det är bl.a. detta som en direktör i Arbetsgivareföreningen uttalat i en artikel i Dagens Nyheter, där han säger att man inte heller kan gå med på ett vinstandelssystem därför att även där tar man ju pengar från kapitalägarna. Sedan tycker jag att herrarna bör läsa Rudolf Meidners förslag. Det är inte min sak att lägga ut hans text — han är öppen för all tänkbar kritik mot sitt förslag, sin skiss, sin modell. Vad Meidner och hans medarbetare utgår från är ju den väldiga maktkoncentrationen och kapital anhopningen till ett fåtal inom det svenska näringslivet. Moderaterna har i en motion till årets riksdag illustrerat detta på ett helt fascinerande sätt. Man säger där att enligt Meidner skulle löntagarna först efter 35 år få majoritet men att det i själva verket bara tar tre fyra år, för det räcker med att man har 5 96 i ett företag så har man i realiteten makten. Men i alla andra sammanhang säger ni: ”Tänk vad demokratiskt det är i de svenska företagen, för det finns ju 600 000 aktieägarna och aktierna är spridda på en massa händer. Sedan råkar det vara så att en och annan storbank och något investmentbolag har några procent, men det ger dem ingen speciell makt.” I er egen motion bekräftar ni nu att det är en väldig maktkoncentration, eftersom ni säger att bara några procent ger makt. Det har ju bl.a. Wallenberg, Providentia och Investor. Ni får betämma er! Detta är ett problem i vartenda land. Genom att löntagarna är med om en stor självfinansiering i företagen samlas enorma förmögenhetsvinster och maktbefogenheter på ett fåtal händer. Det är kapitalismen i sin mera urartade form som där framträder. Detta vill man råda bot mot. Då säger ni: ”Men det blir lika illa med det här förslaget; det blir bara några gubbar i toppen som bestämmer allt.” Och så blåser ni upp skrämselpropagandan mot de här centrala fonderna. För det första har de centrala fonderna enligt Meidners modell, om jag nu minns rätt, ganska litet att säga till om — de fördelar i stort sett bara anslag till vissa aktiviteter. För det andra är dessa fonder alls inte något konstitutivt, något avgörande för hela det Meidnerska systemet. Den LO-enkät som genomförts visar att man vill ha fondbildningen i nära anslutning till de enskilda företagen. Det är möjligt att man kan söka sig fram på den vägen; jag vill inte uttala mig om det nu. Men i så fall får man, precis som den liberala tidningen har sagt, ett utomordentligt decentraliserat system som just i sin demokratiska utformning bjärt avviker från den kapitalism som har utvecklats i de rika industriländerna. I Meidners modell finns en rad svårlösta problem som gör att man inte kan binda sig för dem — det går inte. Men i den vulgära argumentationen mot Meidners förslag säger man att det är lika illa att ha de här centrala fonderna som att ha den nuvarande kapitalismen, och alltså blir det inte bättre med Meidners förslag. Men det fina med den här modellen är att den kan tänjas åt olika håll och utformas på olika sätt. Därför faller hela er argumentation. Jag vill bibehålla min öppna attityd. Men den är inte förutsättningslös, herr Bohman. Jag säger att det problem vi skall lösa är ett fördelningsproblem, ett inflytandeproblem och ett kapitalbildningsproblem. Den lösning vi skall komma fram till skall förena önskan om en rättvisare förmögenhetsfördelning, ett breddat demokratiskt inflytande i vår ekonomi och ett tryggat framåtskridande. På den punkten har jag mycket bestämda förutsättningar för mitt tänkande. Men för att vi skall komma fram till ett genomförbart system krävs omfattande diskussioner och utredningar.

Herr talman! Hörde jag fel? Det är möjligt att jag gjorde det, men jag tyckte att statsministern sade att han inte läst sin egen partistyrelses utlåtande tillräckligt väl. Han kunde tänka sig att man med ”blandekonomiskt system” hade menat ”privatkapitalistiskt system”. Hörde jag fel på den punkten? Om jag hörde rätt, måste det vara mycket egendomligt att herr Palme inte läser sitt eget partistyrelseutlåtande rätt. Det är ändå en väldig skillnad på ett privatkapitalistiskt system och ett blandekonomiskt system. Jag utgår ifrån att jag inte behöver stå här och definiera för statsminister Palem vad vi menar med blandekonomi. Innebörden av detta partistyrelseutlåtande var ju att blandekonomin har ändrats under de senaste åren och att processen mot avskaffandet av blandekonomin skall fortgå i den takt som fackföreningsrörelsen och partiet anser vara lämplig. Det var alltså inte fråga om vad väljarna ansåg vara lämpligt, utan processen skulle fortgå i den takt som partiet och fackföreningsrörelsen anser vara lämplig. Att jag tog upp frågan om konfiskation berodde på att herr Palme i sitt svar redovisar alla möjliga komplikationer som kan vara förenade med den här konstruktionen. Men en sak som herr Palme icke tog upp var rättssäkerhetsfrågorna och äganderättsfrågorna, dvs. hur man skall bära sig åt när man genom lagstiftning skall förordna att hädanefter skall en del av avkastningen från ett företag — den avkastning som tillhör de nuvarande ägarna — föras över till en helt ny grupp av människor, dvs. någon slags expropriation. Det är för mig en rättssäkerhetsfråga av allra högsta potens. Ett individuellt vinstandelssystem kan och bör i största möjliga utsträckning bygga på frivilliga överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter, och det är någonting helt annat än att lagstifta om konfiskation. Herr Palme sade i sitt förra inlägg — och det framgår också av svaret —- att han inte var beredd att i detalj gå in på hela denna stora problematik.

Det är alltså någonting helt annat och någonting väsentligt mycket mera genomgripande än de mera tekniska problem som herr Palme uppehöll sig vid. Herr Palme påstår att jag — och jag förmodar att det även gällde herr Ullsten — sysslar med vulgärargumentation, eftersom den nuvarande maktkoncentrationen är så allvarlig. Ja, jag vill åt den maktkoncentration som finns i dag, både på enskilt och på offentligt håll. Men skillnaden mellan det som blir följden om man förverkligar de Meidnerska tankegångarna och de nuvarande förhållandena är att den intressebalans som finns i dag — trots koncentrationstendenserna - kommer att upp hävas. Det kommer — som jag, i viss mån förenklat, påvisade i mitt förra inlägg — att bli en intressekoncentration, och det tycker jag är väsentligt. Sedan förklarar statsministern till slut att det är tre problem som måste lösas: fördelningsproblemet, inflytandeproblemet och kapitalanskaffningsproblemet, dvs. investeringsproblemet. På den punkten delar jag statsministerns uppfattning. Jag menar att om man skulle förverkliga de Meidnerska tankegångarna löser man inte fördelningsproblemet, inte inflytandeproblemet och inte heller kapitalanskaffningsproblemet. Det finns betydande risk att man motverkar en förnuftig lösning av alla dessa tre viktiga problem.

Herr talman! Först vill jag ta upp det här partistyrelseutlåtandet. Vi hade på vår kongress 1500 motioner. Detta är partistyrelsens förslag på motion nr D 14 från Sibbhults arbetarkommun.

Ett icke-blandekonomiskt samhälle är det där all makt är koncentrerad antingen hos ett privatkapital eller hos staten eller där det inte finns någon blandning av olika maktcentra, ägandecentra och sådant. Meningen är alltså något ologisk. I logikens och så att säga i det partipolitiska missbrukets intresse skulle jag ha ändrat detta. Men det är bra att ni lusläser våra motionsutlåtanden. Detta är i och för sig glädjande. Om man nu har en mycket stark koncentration av makten och kapitalbildningen på ett fåtal händer inom den kapitalistiska delen av samhället, hur kan man då rätta till missförhållandena? En väg är, som herr Ullsten fullkomligt riktigt säger, att de som arbetar till följd av sitt arbete skall få större inflytande. Det är också fullkomligt riktigt att vi måste arbeta med en planmässig hushållning för att tillvarata våra naturresurser och allt möjligt annat. Men detta speciella kapitalanhopningsproblem kommer man inte åt på någon av dessa vägar annat än med mycket grova åtgärder. När man då velat komma till rätta med detta fördelningsproblem och samtidigt förena det med demokratiska beslutsformer och med en vilja att verkligen slå vakt om sparandet och kapitalbildningen i samhället, har dessa tankegångar väckts. Det har skett i Sverige och i vartenda europeiskt land. Att den sakliga lösningen är förenad med stora problem är jag fullt medveten om. Vad jag i all blygsamhet försökt göra i dag är att förklara att det vore en fördel om herrarna lämnade slagordens värld och kom ner till en diskussion — gärna utifrån bestämda ideologiska värderingar — om de sakliga problemen. Eftersom detta är ganska svåra problem är jag övertygad om att vi behöver de närmaste fyra fem åren för en sådan diskussion.

Herr talman! Vi kanske inte skall förlänga den här debatten alltför långt mot veckans slut. När herr statsministern fick låna mitt exemplar - jag hoppas jag får det tillbaka så det inte konfiskeras av den socialdemokratiska partistyrelsen — konstaterar alltså statsministern att det här var en felskrivning, det var inte meningen, och att det inte skulle tolkas på det här sättet. Om man hade tänkt sig för så skulle man ha skrivit på ett annat sätt så att jag inte kan misstolka eller missbruka det i fortsättningen. Detta måste ju vara innebörden. Jag skulle sätta värde på om statsministern ville ägna en del av sin tid åt att läsa igenom den socialdemokratiska partistyrelsens utlåtanden i andra frågor och sedan tala om för oss vad det är för fel även i dessa. Vi har faktiskt trott att en partistyrelses beslut skall läsas efter orden och tolkas på det sättet. När man även i övrigt genom det socialdemokratiska partiets handlande tycker att man får stöd för den här tolkningen gör detta ju inte positionen svagare. Herr statsministern får gärna låna det här exemplaret över helgen och sedan komma tillbaka och tala om för mig vad man i övrigt inte menar i vad man har sagt sig mena i den här fina, vackra röda boken. Statsministern talar om en stark koncentration. Men vilka är det i vårt land som verkligen har försökt åstadkomma storföretagsamhet om inte de socialdemokratiska regeringsledamöterna! Att de små och medelstora företagen har det besvärligt beror ju på att man målmedvetet och systematiskt har gynnat storföretagsamheten i vårt land. Men om det nu är för stark koncentration så kommer man ju inte till rätta med denna genom att skapa en ännu större koncentration. Även om det finns koncentrationstendenser i alltför hög grad finns det i alla fall balans mellan de olika intressena. Nu vill man enligt det Meidnerska förslaget, som herr Palme inte har tagit ställning till — det är bäst att säga det —- förena dessa intressen på en och samma hand, och just detta gör ju den här frågan så väldigt allvarlig. Detta har gjort att frågan bör föranleda debatt — och kommer att fortsätta att föranleda debatt. Detta var ändå en trevlig debatt, herr talman, och jag får kanske på nytt anknyta till dagens högtidliga karaktär med den gamla ramsan: Ska” man inte va” gla” på sin födelseda"! När ska” man då vara gla”!

Herr talman! Statsministern och herr Bohman är ju så sams i den här debatten, nästan smeksamma, så det känns nästan litet opassande att gå in. Jag tänker inte bara på födelsedagshyllningen utan även på att man omedelbart rättar till de formuleringar som har använts i partistyrelseutlåtanden och interpellationer så snart motståndaren påpekar att det inte var så bra. Men jag vill beröra frågan om maktkoncentrationen. Herr Palme hänvisar till att Rudolf Meidner och andra har sett att det finns en påtaglig maktkoncentration inom det privata näringslivet som man vill göra någonting åt. Det tycker jag är en riktig utgångspunkt. Det vill vi också göra. Det finns en mängd saker man kan göra åt detta. Inte minst viktigt är att se till att flera är med och fattar besluten inom företagen. Arbetsrättslagstiftningen går ut på detta. Det handlar om att stärka de små och medelstora företagens ställning så att dessa kan hävda sig gentemot de stora koncernerna som i rask takt är på väg att köpa upp dem när de inte kan klara problemen vid ägarskiften och med kapitalanskaffning m.m. Jag tror att det finns anledning att överväga en hårdare fusionskontroll så att inte en mängd sammanläggningar av företag äger rum utan prövning med hänsyn till konsumenterna och utan beaktande av vad det får för följder på konkurrensen. Jag tror att det inte minst för att förhindra nya ”cementmonopol” finns anledning att se över kartelloch monopollagstiftningen, så att bevisbördan ligger på dem som vill skapa sådana monopol och stora fusioner och inte såsom nu tvärtom. Det finns en mängd åtgärder man kan vidta för att förhindra maktkoncentration inom näringslivet. Men det vi nu diskuterar är ju vad herr Palme kallar för stora kapitalanhopningar och som skulle nödvändiggöra att man bildar dessa väldiga löntagarfonder. Det försiggår en kapitaltillväxt inom näringslivet som inte bara kapitalägarna utan även de anställda enligt min mening bör få del av. Det problemet kan uppenbarligen lösas på annat sätt än genom att skapa jättelika centrala fonder av det ena eller andra slaget. Jag tycker att det är så mycket viktigare som utgångspunkten för det här resonemanget var att man skulle motverka maktkoncentration. Jag säger medvetet maktkoncentration utan epitet därför att jag anser att det är viktigt att motverka såväl privat maktkoncentration som statlig maktkoncentration eller en maktkoncentration som skulle kunna kallas facklig eller vad som helst, dvs. en situation där de stora löntagarorganisationerna också vore de stora företagsägarna. Jag tror alltså att man skall lösa det här problemet genom att ge de anställda del i företagens kapitaltillväxt utan att skapa jättelika centrala fonder som äger näringslivet. Och man kan och skall enligt min mening lösa frågan om inflytande för de anställda genom att man koncentrerar sig på att ge de anställda inflytande på det sätt som jag föreställer mig att man är inne på i den väntade s.k. § 32-propositionen.

Herr talman! Herr Bohman skall få tillbaka partistyrelseutlåtandet.

Sedan är vi nog inte speciellt sams herr Bohman och jag — det tror jag inte är någon risk, herr Ullsten. Men jag har haft en medveten strävan att försöka rensa debatten från överorden för att få ned den på ett sakligt plan. Man kan vara glad på sin födelsedag, för en debatt med herrarna slutar så lätt med att den följer vissa turer som i en trandans. Den slutar så ofta med att ni skäller på oss för att vi är alltför vänliga mot storföretagen, och så talar ni om att man skall stödja små och medelstora företag. Jag är utomordentligt angelägen om att stödja små och medelstora företag, men jag kan inte delta i det här borgerliga klanket på de svenska storföretagen som produktionsenheter. Har man någon kunskap om hur förhållandena är på världsmarknaden, så vet man att ASEA, SKF, Volvo, SAAB, Atlas Copco, Gränges m.fl. är små företag på världsmarknaden. För att kunna hävda sig på världsmarknaden måste de få en viss storleksordning i Sverige. Det är väldigt många människor som jobbar i dessa företag, som har intresse av att jobba där och av att företagen skall klara sig. Men i den här trandansen slutar debatten med att ni säger: Varför är ni så vänliga mot dem? Jo, därför att de svarar för en stor del av det svenska produktionsvärdet och för att de svarar för en stor del av det svenska exportvärdet. Men om det blir en koncentration av den ekonomiska makten och en ojämn fördelning på grund av dessa företag skall vi finna vägar att demokratisera inflytandet och mera rättfärdigt fördela ägandet utan att slå sönder produktionsstrukturen. För slår vi sönder den blir vi alla fattigare. Är det inte konstigt att man ständigt försätts i den situationen att vi skall försvara de stora företagen, som har investerat en hel del även i mina ärade motståndare — förutom de produktiva investeringarna —, mot era angrepp? Det är väl konstigt! Men så är nu en gång trandansens gång här i livet, och det får man väl finna sig i även i fortsättningen. Men, herr Bohman och herr Ullsten, detta har fört oss rätt långt vid sidan av dagens debattämne, och den debatten får vi väl fortsätta någon annan gång.
Herr talman! Det är intressant att höra att statsministern tycker att de stora svenska företagen är så illa ute på grund av kritiken från mig och andra att han måste ställa upp i ett storartat försvar för dem. Vad jag sade, mera i förbigående, var att det kanske kunde finnas ett intresse, om man talar om att motverka maktkoncentrationen i det enskilda näringslivet, att se till att de mindre och medelstora företagen slipper att så ofta som nu hamna i en tvångssituation där de nödgas sälja till stora kedjebyggare inom näringslivet. Jag kan inte begripa på vilket sätt det stärker ASEA:s, L M Ericssons och Electrolux konkur rensförmåga gentemot utlandet att rader av små svenska företag inom en hel rad branscher köps upp av olika privata och statliga investmentbolag eller produktionsbolag. Det vore beklagligt om det senaste beskedet från statsministern skall tolkas på det viset att han ser med knusende ro på denna utveckling. Det om någonting hotar att skapa en snedvridning inom det svenska näringslivet i riktning mot en skadlig maktkoncentration. Det kan man påpeka och känna oro för och samtidigt inse att vi måste ha stora och effektiva exportföretag om vi skall kunna konkurrera framgångsrikt på utlandsmarknaden.

Kustbevakningen, som svarar för övervakningen av den svenska fiskegränsen, har sedan början av december observerat östtyska trålare i södra Bottenhavet och norra Östersjön. De fartyg som iakttagits har fiskat utanför den svenska fiskegränsen och några överträdelser av fiskezonsbestämmelserna har kustbevakningen alltså inte kunnat konstatera. Inte heller har kustbevakningen kunnat avgöra om det rör sig om s.k. industrifiske, dvs. fiske för fiskmjölstillverkning. Från den 1 januari 1976 har den utvidgade svenska fiskezonen längs ostkusten fått full effekt, sedan övergångstiden för utländska fiskare i huvudsak löpt ut. Kustbevakningen har därför skärpt övervakningen av fiskegränsen väsentligt. Den skärpta övervakningen kommer att fortsätta tills vidare. Den svenska delegationen i fiskerikommissionen för Östersjön kommer att instrueras att med kraft verka för de åtgärder som behövs för att skydda de för ostkustfiskarna viktiga fiskbestånden i Östersjön.

Herr talman! Jag är också medveten om att man iakttagit fartyg innanför gränsen, men enligt kustbevakningen har man icke belägg för att fiske förekommit innanför gränsen. Man måste ta med i beräkningen att ett fartyg kan behöva söka sig närmare land på grund av t.ex. dåligt väder. Anledningen till att kommissionen inte sammanträder förrän i höst är att det tarvas ett ordentligt förberedelsearbete för att sammanträdet skall ge det utbyte som alla hoppas på och där vår ambition kommer att vara att få till stånd en diskussion kring fiskbeståndet i Östersjön så att det verkligen bevaras. Generellt gäller för Sveriges inställning i fiskefrågor att vi strävar efter att skydda fiskbestånden och, naturligtvis, skydd för det fiske som de bedriver. Detta kommer att vara vår ambition. Tisdagen den

Herr talman! Det är just den typen av frågor som skall behandlas vid den överläggning som kommer till stånd i höst. Tidpunkten har vi inga utsikter att ändra på: alla Östersjöstaterna är involverade i förberedelsearbetet och det måste, som jag redan sagt, bedrivas på ett sådant sätt att man verkligen får ett underlag för de åtgärder som vi från svensk sida önskar skall bli resultatet av sammankomsten. Sedan kan jag väl få nämna att frågan redan berörts i samtal på diplomatisk nivå.

Herr talman! Jag skall be att få tacka jordbruksministern för svaret. Snedvridningen i konkurrensförhållandena mellan vissa jordbruksprodukter har hittills skett i fyra steg, varav jordbruksministern nyss nämnde ett par. Under 1975 har halva prishöjningen på prisstoppade varor bekostats av statsmedel, som jordbruksministern nyss angav, och resten har tagits ut i form av höjda priser i konsumentledet. Dessa olika subventioner har medfört problem, inte bara för broilerbranschen utan också för fisket, som har haft en konsumtionsminskning. Som en följd av ändringarna när det gäller mejerivarorna har det nu på en stor anläggning där man gör fruktyoghurt varslats om permission för samtliga 41 anställda, och ytterligare 60 personer berörs av de omläggningarna. Det är ganska många branscher, utöver de direkt berörda, som blir lidande av selektiva subventioner. Det är riktigt, som jordbruksministern säger, att broilerkonsumtionen har ökat trots prisstoppet. Ökningen har varit 8 å 9 96 under de två senaste åren. Men jordbruksministern undvek att säga att nötköttproduktionen och fläskproduktionen har ökat betydligt mer — nötköttet ökade 1974-1975 med 19 96 och fläsket med 14 96. Innan prisstoppet infördes var ökningen av broilerkonsumtionen ca 15 96. Det medförde att det nästan var balans mellan produktion och konsumtion, och lagren av fjäderfäkött kunde hållas inom tolerabla handelsgränser, dvs. ca 10 96 av årskonsumtionen. Nu har dessa lager sprungit upp till ungefär 16 96 av årskonsumtionen och ligger på 5 000 å 6 000 ton. Det är naturligtvis inte lyckligt. Under den halva minut som återstår av min tid har jag några frågor att ställa: 1. Anser jordbruksministern att selektiva subventioner, som vi nu har, är tillfredsställande från konkurrenssynpunkt? 2. Genom inflationen och det förhållandet att subventionerna inte ökat vid årets uppgörelse har i realiteten subventionerna minskat. Kan man förvänta sig en fortsatt uppbromsning? 3. Anser jordbruksministern det vara fördelaktigt för svenskt jordbruk att det importeras 15 miljoner kilo nötkött, som man gjorde under perioden januari-oktober 1975, samtidigt som det på grund av prisrelationerna är svårt att få avsättning för fjäderfäköttet?
Herr talman! Som herr Wachtmeister i Staffanstorp ändå medgav har det hittills varit en ökning av broilerkonsumtionen — även om själva ökningen har minskat slakten i förhållande till den ökning vi kunde konstatera tidigare. När det gäller lagerhållningen upplevde vi under 1975 en tendens i rätt riktning, dvs. man kunde minska lagren. Allt detta tyder på att den åtgärd vi har vidtagit nu — att vi låtit jordbruksuppgörelsens resultat slå igenom i konsumentledet på köttsidan — kanske ändå medverkar till att, i den mån vi har fått någon snedvridning mellan kött och broiler, åstadkomma en utjämning till broilerns förmån. Jag ser alltså inget hinder för en fortsatt ökning av broilerkonsumtionen och därmed en normalare lagerhållning på området. Herr Wachtmeister frågade mig vad jag allmänt anser om selektiva subventioners verkan på konkurrensförhållandena. Det är självfallet något som man alltid får ha i åtanke när man använder denna typ av subventionering. Vi har också haft uppmärksamheten riktad på detta när vi övergick till att låta köttprishöjningen ge utslag i konsumentledet. Det är riktigt att vi för samma diskussion när det gäller fisken. Det är mycket svårt att påvisa vilken grad av påverkan som förekommit, men vi har denna aspekt i åtanke i våra diskussioner. Subventionerna som sådana är ju till för att hålla priserna på baslivsmedlen nere och därigenom skapa möjligheter för människor att ha en hygglig livsmedelsstandard. Herr Wachtmeister frågade mig också hur det kommer att bli i fortsättningen. Det är inte i dag min uppgift att redovisa hur vi skall hantera dessa frågor i fortsättningen. Vi får nog räkna med fortsatta subventioner på baslivsmedel, men omfattningen av den subventioneringen är jag inte beredd att ta ställning till i detta sammanhang.
Herr talman! För att ta den sista frågan först vill jag säga att jordbruksministern i budgetpropositionen har aviserat att det kommer en särskild proposition om prisstödet på jordbruksprodukter. Därför hade jag kanske väntat mig att jordbruksministern skulle vara beredd att något lätta på förlåten. Vidare konstaterar jag att jag inte fick svar på frågan om det är bra tionens villkor tionens villkor att vi importerar 15 miljoner kilo nötkött samtidigt som vi har svårt att få avsättning för vårt eget fjäderfäkött. Men det kanske jag får svar på nästa gång. Beträffande fjäderfäköttet kan noteras att det är ett mycket värdefullt livsmedel med hög proteinhalt och låg fetthalt och att det rekommenderas av socialstyrelsen i dess kampanj för bättre kostvanor. Jag vill också slå fast att broilerproduktionen är en del av jordbruksnäringen och ej någon industri. Större delen av fodret produceras inom landet, och foderomvandlingsförmågan hos det djurslag det gäller är mycket god. Jag skulle också vilja fråga: Anser jordbruksministern att den statliga satsningen på ett nytt stort slakteri på Öland har varit lycklig med tanke på att samtidigt två stora slakterienheter i Skåne varslat om nedläggning? I det ena fallet sker nedläggningen i sommar, och det andra företaget har redan avskedat 125 personer. Jag har slutligen ytterligare en fråga. Regeringen gjorde i höstas en kraftig satsning för att bevara den inhemska skoindustrin. Är det inte lika befogat att slå vakt om en gren av jordbruksnäringen, i det här fallet broilerproduktionen, som sysselsätter fler människor än vad skoindustrin gör?
Herr talman! Herr Wachtmeister tycks inom ramen för en enkel fråga önska utveckla detta till en stor debatt om vår handelspolitik, och det ger den enkla frågan inte möjligheter till. Herr Wachtmeister får väl återkomma i ett annat sammanhang till detta. Jag håller mig till frågan om broilern. I vad gäller den satsning som gjordes på ett nytt broilerslakteri vill jag säga att den var regionalpolitiskt motiverad. Det var fråga om att skapa sysselsättning i en bygd som har stora svårigheter att åstadkomma arbetstillfällen och i en situation, där man hade anledning att även i fortsättningen räkna med en ökning av broilerkonsumtionen. Jag ser mot bakgrund av vad jag sade i mitt första inlägg inte situationen i dag som så mörk för broilern, att man inte i fortsättningen skall våga räkna med en utveckling där man kan få avsättning på den svenska marknaden, även med produktionen vid det nya slakteriet. Det är riktigt att vi importerar en viss mängd kött. Det kan t.o.m. vara motiverat att vi har någon import av kött därför att det hör hemma under frågan om konkurrensvillkor och möjligheter för människorna att välja de kvaliteter de önskar.
Herr talman! Beträffande det stora slakteriet på Öland är det bara att konstatera att lantbruksstyrelsen avstyrkte och att statens jordbruksnämnd, Svensk ägghandel samt Livsmedelsarbetareförbundet tvivlade på projektet. Det är riktigt som jordbruksministern säger att man hade sysselsättningspolitiska skäl. Men kan det vara klok sysselsättningspolitik till att utbilda folk där, samtidigt som 250 å 300 personer på annat håll Tisdagen den i landet blir utan sysselsättning? Jag ifrågasätter detta mycket starkt. 3 februari 1976 Sedan beklagar jag att inte jordbruksministern i klarare ordalag vill I komma med sina synpunkter på jordbrukssubventionerna i allmänhet Om sanitär kontroll Herr talman! Jag vill påpeka för herr Wachtmeister att jag haft att svara på den fråga han ställde, huruvida jag var beredd att vidta några åtgärder med anledning av den kris som broilerbranschen enligt hans mening råkat in i genom den kraftiga subventioneringen på nötkött och fläsk. Det var detta som den enkla frågan avsåg. Jag har svarat på den frågan och hänvisat till vad som hänt i samband med den senaste jordbruksuppgörelsen och redovisat mina funderingar över vad det möjligen kan medföra i fortsättningen för broilerbranschen.

Herr talman! Låt mig avslutningsvis beklaga att jag har fått ett negativt svar på min fråga. Jag får också beklaga att jordbruksministern vid det här tillfället inte vill lätta på förlåten och även diskutera de följdfrågor som jag av naturliga skäl haft anledning att ställa. Jag får väl återkomma vid ett annat tillfälle.

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat kommunikationsministern om nu gällande föreskrifter för transport av frukt och matvaror från sanitär synpunkt och från skyddssynpunkt är tillfredsställande och hur kontrollen fungerar av gällande bestämmelsers efterlevnad. Frågan har lämnats över till mig för besvarande. Det grundläggande kravet vid livsmedelstransporter är enligt livsmedelslagstiftningen att transporterna sker på sådant sätt att fara ej uppkommer för att livsmedlet tillföres fträmmande ämne, förorenas eller blir otjänligt till människoföda. Livsmedel skall därför vid transport vara inneslutet i förpackning eller på annat sätt skyddat mot menlig påverkan. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter kan dömas till böter eller fängelse. För att transporter av det slag herr Lorentzon nämner skall uppfylla det grundläggande hygieniska kravet om skydd mot menlig påverkan 125 är det självklart att tillfredsställande rengöring måste ske. Ett villkor för samlastning måste vara att livsmedel hålls väl avskilda från varor som kan medföra skada. Jag anser att gällande föreskrifter måste betraktas som tillfredsställande. Livsmedelskontrollen baseras på livsmedelsverket som central myndighet med hälsovårdsnämnderna som lokal kontroll och inspektionsmyndighet.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Uppgifterna som ligger till grund för den fråga jag ställt har lämnats av Transports regionala skyddsombud i Sundsvall, publicerade i tidningen Dagbladet och verifierade av chefen för en större åkerifirma i samma stad. Det är rätt alarmerande uppgifter det här är fråga om. Av dessa uppgifter framgår att långtradare med gifttransporter från KemaNord i Sundsvall till exempelvis Malmö på återvägen tar färska grönsaker, frukt och även jordgubbar i öppna kartonger som returgods. Det sker utan att lastutrymmet blivit ordentligt rengjort. Man misstänker även att livsfarliga ämnen fraktas på samma bilar som livsmedel. Bättre tycks kontrollen inte fungera. Stora mängder gift körs på vanliga långtradare med endast ett kapell över flaket. Chaufförerna har inte klart för sig vad lasten innehåller — sådan är nämligen lastnings och transportproceduren, med olika chaufförer till samma bil och även olika billotsar. Hur väl giftämnena än må vara förpackade kan ändå spill knappast undvikas. Även om inte förpackningarna eller förvaringskärlen läcker, finns det ofta spill av giftiga ämnen utanpå förpackningarna, vilket samlas upp i lastutrymmet. Nu säger jordbruksministern att livsmedel skall vara väl förpackade. Det är alldeles riktigt. Men det är ju på det sättet att giftet ändå finns med på lastbilsflaket. Det skyddsombud som jag här refererat till säger att det inte räcker med att bara sopa bilen ordentligt efter en sådan giftfrakt. Hela lastutrymmet kanske måste ångtvättas mellan frakt av gifter och frakt av t.ex. färsk frukt. Detta sker tydligen inte — och kanske inte ens en sådan tvättning skulle vara helt tillfredsställande. Jordbruksministern säger i svaret att det är självklart att en tillfredsställande rengöring måste ske. Men vad är ”en tillfredsställande rengöring”? Detta skyddsombud säger att det skall vara ångtvättning efteråt men att inte ens detta kanske är tillräckligt när man forslat gift på bilen tidigare och har jordgubbar i öppna kartonger att frakta senare. Vidare säger jordbruksministern att ett villkor för samlastning av livsmedel och andra varor är att livsmedlen kan hållas väl avskilda från andra varor, som kan medföra skada på livsmedlen. Men hur skall man kunna hålla livsmedel och övriga varor väl åtskilda på ett lastbilsflak? Den frågan skulle jag gärna vilja ha ett svar på, herr jordbruksminister. Det är nog flera som med mig skulle vilja ha ett sådant besked. Jordbruksministern är helt till freds med gällande föreskrifter och med = Nr 58 att hälsovårdsnämnderna som lokala kontroll och inspektionsmyndig Tisdagen den heter skall svara för kontrollen. Efter det avslöjande som detta nyss till 3 februari 1976 satta regionala skyddsombud har lämnat måste man emellertid säga sig — att hälsovårdsmyndigheterna tycks ha sovit en djup törnrosasömn, efter — Om sanitär kontroll som de inte har kommit på vad som i detta fall har förekommit. Det — av långtradartransvar det regionala skyddsombudet som slog larm. porter med matvaror Herr jordbruksministern LUNDKVIST: Herr talman! Jag har som svar på frågan sagt att jag anser att de föreskrifter som finns är tillfredsställande. Men kontrollapparaten bör givetvis också fungera. Vi kan väl generellt säga om all kontroll — den må gälla vilket område i samhället som helst — att vi naturligtvis inte kan lyckas få en kontroll som är så perfekt att den utesluter brott eller fel; det är självklart att vi inte kan klara den målsättningen. Däremot är det angeläget att både allmänheten och, som i det här fallet, skyddsombud är uppmärksamma på bristerna och anmäler till hälsovårdsnämnden när man kommer i kontakt med den här typen av brister. De erfarenheter som är skildrade i detta fall visar på ett helt oacceptabelt förhållande, och då är det viktigt att detta anmäls till hälsovårdsnämnden, som sedan skall agera. Dessutom är det naturligtvis också viktigt att hälsovårdsnämnderna skall vara aktiva. I den mån sådana transporter förekommer och ligger inom hälsovårdsnämndernas verksamhetsfält är avsikten naturligtvis att hälsovårdsnämnderna skall göra stickprovsundersökningar för att konstatera på vilket sätt transporterna sköts. Nu vet jag att i detta enskilda fall hälsovårdsnämnden har tagit kontakt med hälsovårdsnämnden i den kommun varifrån transporten utgått. Den vägen skall det etableras ett samarbete, som kan garantera att lasten redan när den avgår är lastad under så säkra förhållanden, att man inte skall behöva uppleva konsekvenser av denna typ för de livsmedel som fraktas. Jag är övertygad om att med aktiva hälsovårdsnämnder och en uppmärksam allmänhet skall kontrollen kunna bli effektiv och därmed efterlevnaden av bestämmelserna mera tillfredsställande.

Herr talman! Jag är naturligtvis mer tillfredsställd med det svar som jordbruksministern nu lämnade, när han sade att det råder oefterrättliga förhållanden i fall som detta. Ändå tror jag inte att hälsovårdsnämnderna är så på alerten att de kommer att klara frågan helt, för här gäller det också åkeriägarna som sådana. I den tidningsartikel som jag refererade till säger en — tydligen seriös — åkeriägare att han vil! ha helt andra förhållanden till stånd i det här avseendet. Möjligen kunde vissa åkeriägare auktoriseras att ta hand om frakter av gifter och miljöfarliga ämnen. Jag vill ställa frågan till jordbruksministern, om inte det skulle vara en framkomlig väg. 127 Just nu pågår det förhandlingar mellan åkerierna och fraktbeställarna om hur problemet med det miljöfarliga godset skall lösas. Dessa för . handlingar kan ju ta rätt lång tid, och då dröjer det innan dessa uppenbara missförhållanden rättas till. Hur skulle det vara, om man förbjöd de bilar som fraktar giftiga ämnen exempelvis från Sundsvall till Malmö att ta frukt och färska grönsaker med sig tillbaka? Det skulle kunna vara ett led i utvecklingen, innan man når ett resultat i de förhandlingar som nu pågår.
Herr talman! Jag vill tillägga till vad jag sade tidigare att vi naturligtvis också har att göra med ett informationsproblem. De här förhållandena kommer att uppmärksammas av livsmedelsverket, som dels i sin information, dels i sina diskussioner om vilka åtgärder som kan behövas kommer att ha tillgång till vad som här är redovisat. Frågan om hur man skall transportera miljöfarliga ämnen har ju varit föremål för diskussion och t.o.m. åtgärder i annat sammanhang; det gällde då miljöfarligt avfall. Detta är ett problem som fortlöpande måste uppmärksammas, för det är angeläget att man får ett ordentligt och riktigt förhållande på den här punkten.

Herr talman! Herr Olsson i Järvsö har frågat mig om jag, med hänsyn till behovet att åstadkomma en bättre regional balans i Gävleborgs län, är beredd att dels föreslå åtgärder i syfte att förstärka de mindre och medelstora företagens sysselsättningsmöjligheter, dels medverka till åtgärder för ökad spridning av sysselsättningseffekter från befintliga och planerade stora industrikoncentrationer. En förbättrad regional balans både mellan och inom olika regioner och län är ett av de grundläggande målen för vår regionalpolitik. Den hittills förda regionalpolitiken har också gett goda resultat. Målet att dämpa tillväxten i storstadsområdena och att få till stånd en bättre utveckling i skogslänen har i huvudsak nåtts. I den utvärdering av Länsplanering 1974 som nyligen har gjorts inom arbetsmarknadsdepartementet konstateras att den förbättrade regionala balansen kan väntas bestå under resten av 1970-talet och 1980-talet. Denna bedömning bygger emellertid på förutsättningen att fortsatta aktiva närings och regionalpolitiska insatser vidtas och att problemen med obalans inom länen ägnas speciell uppmärksamhet. Regeringen är givetvis beredd att befästa de uppnådda resultaten och Nr 58 ta sig an de kvarvarande problemen inte minst inom skogslänen. Regeringen har bl.a. genom tillkallandet av sysselsättningsutredningen markerat sina höga ambitioner på sysselsättningens område. Regionalpoli= = tiken måste enligt regeringens mening vidareutvecklas, så att den kan - Om ökad spridning spela sin roll i en sysselsättningspolitik som syftar till att ge arbete åt — av sysselsättningen i alla som vill och kan. Regeringen avser att under våren 1976 ge till — Gävleborgs län läggsdirektiv till sysselsättningsutredningen om en övergripande översyn av de regionalpolitiska medlen. Under år 1976 avser regeringen vidare att lägga fram förslag till riktlinjer för en samordnad regional och sysselsättningspolitik. Ett viktigt underlag för dessa förslag är utvärderingen av Länsplanering 1974 samt sysselsättningsutredningens delbetänkande Arbete åt alla. Med anledning av herr Olssons första fråga vill jag framhålla att en icke oväsentlig del av de insatser som görs inom ramen för regionaloch sysselsättningspolitiken förstärker de mindre och medelstora företagens sysselsättningsmöjligheter. Inom industripolitikens ram har vidare en kraftig förstärkning skett under senare år av stöd och utvecklingsinsatser med inriktning på dessa företagsgrupper. Jag delar helt herr Olssons uppfattning att länens företagareföreningar har en viktig uppgift att att fylla när det gäller att utveckla den mindre och medelstora företagsamheten. I avvaktan på förslag från den av regeringen nyligen tillkallade, parlamentariskt sammansatta utredningen om företagareföreningarnas ställning och roll inom närings och regionalpolitiken — i vilken herr Olsson ingår som ledamot — är jag emellertid inte nu beredd att precisera vilka förändringar som kan bli aktuella för föreningarnas del. Enligt direktiven skall utredningen lägga fram sina förslag redan under år 1976. I vad slutligen gäller de s.k. spridningseffekterna från stora industrikoncentrationer finner jag det självklart att dessa bör tas till vara för att man därigenom skall uppnå bl.a. en bättre regional balans. Även i detta sammanhang bör företagareföreningarna kunna spela en viktig roll bl.a. som kontaktförmedlare mellan stora beställarföretag och befintliga potentiella underleverantörsföretag. Ett exempel på att en förening spelar en sådan roll är det samarbete som pågår mellan landstinget, Jag vill också erinra om att regeringen nyligen uppdragit åt expertgruppen för regional utredningsverksamhet att genomföra en studie rörande effekterna såväl lokalt som regionalt och på riksplanet av uppbyggnaden av Stålverk 80. Resultaten av denna studie bör kunna ge värdefulla uppslag när det gäller att ta till vara spridningseffekterna av stora industrisatsningar på andra orter i landet.

Herr talman!

Man tog då upp de formella grunderna för försäljningarna, information osv., och dessutom sysselsättningskonsekvenserna. Jag vill gärna instämma i de farhågor som de vid det tillfället uttryckte, och jag vill därtill ta upp ytterligare några aspekter som framgår av min interpellation. För det första gäller det risken för utarmning i en ort när företag säljs och huvudkontoren flyttar till andra områden. Då är det ofta fråga om utflyttning av utvecklings och avancerad teknisk personal, som bygden därmed går miste om. Det är faktorer som dels kan ge sysselsättning —-utvecklingsavdelningar osv. — dels kan stimulera den industriella miljön i en ort. Detta är ett ganska betydande problem som man ofta möter i dessa sammanhang vid stark omstrukturering. För det andra gäller det risken av försämrad insyn och försämrat medbestämmande i dessa stora koncerner. Det är ju mycket svårt att följa beslutsfattandet när det finns ett nät av invecklade företag där man knappast riktigt vet var huvudkontoret ligger. Det är uppenbart att detta är en risk för både de anställda och de orter det är fråga om. Vi har givetvis också nedläggningshot eller inskränkningshot när sådana här saker sker —- det kommer man inte ifrån. Det sägs att det skall bli en utveckling, och det kan det också bli den närmaste tiden, ofta länge. Men blir det dåliga konjunkturer, så finns det ju risk för att de företag som ligger längst ut blir de som först får läggas ned. Vi har konsekvenser av den aktuella nedläggningen som innebär uppenbara risker för mindre företagsamhet, t.ex. i norra Hälsingland. Dessutom har vi detta med den regionala balansen — eller den regionala obalansen, skulle jag kanske vilja säga. Ofta blir det en större koncentration av företagsamheten genom sammanläggningarna, genom fusionerna, och det är vanligen de mindre orterna som drabbas. Vi har ju många exempel på det. Svaret på interpellationen är vänligt — det röjer förståelse för problematiken. I svaret hänvisas till vad regeringen har gjort och till en rad utredningar som är på gång. Frågan är: Räcker det med det här? Jag är från Ljusdal, och den orten hade den tvivelaktiga äran att pre senteras på en helsida i Expressens söndagsbilaga för ett par veckor sedan = Nr 58 där det stod att Ljusdal är den mörka fläcken på vårt lands karta. In Tisdagen den dustriministern själv har tillsammans med sina medarbetare varit på orten 3 februari 1976 och många gånger lovat att här skall det bli ändring, här skall det bli satsningar. Jag kommer särskilt ihåg att man en gång sade: Det är grönt —- Om ökad spridning ljus för Ljusdal. av sysselsättningen i Men vad har hänt? Den frågan kan ställas: Är det tillräckliga insatser — Gävleborgs län som har gjorts? Jag vill säga att det är det inte med hänsyn till den utveckling som har skett. Jag tror att Ljusdal och andra orter i en liknande situation, som ändå har levererat — om jag får använda det uttrycket — många ungdomar under de senaste decennierna för att bygga upp industrier på olika håll, har förtjänat ett bättre öde nu när människorna ändå vill flytta tillbaka. I vad gäller företagsfusionerna tycker jag mig nästan kunna utläsa av den diskussion som fördes i november att regeringen med välvilja och gillande låter detta gå. Det finner jag beklagligt — jag anser att man borde sätta in litet mera resurser för att kartlägga vad det här kan innebära. Enligt min mening finns det större anledning till oro än vad industriministern i november och nu i svaret givit uttryck åt. De skäl för fusioner och företagsköp som framförs, t.ex. ekonomiska resurser, inflätade markinnehav osv., tror jag ofta är ganska svaga. Problemen skulle nog kunna lösas på andra vägar — genom samverkan, genom underleveranser — så att man finge en struktur där konkurrensen var mera öppen och effektiv. Jag ställer frågan: Skulle industriministern, med hänsyn till den forcerade koncentration som sker inom företagsvärlden, vilja medverka till en utvärdering av vad som äger rum och vilka verkningarna blir för företagen, för de anställda, för orten och för samhället? Jag tror att det vore mycket angeläget att få fram en sådan. I interpellationen tog jag slutligen upp frågan om den regionala obalansen, och den har jag redan något belyst. I svaret säger industriministern: ”Målet att dämpa tillväxten i storstadsområdena och att få till stånd en bättre utveckling i skogslänen har i huvudsak nåtts. I den utvärdering av Länsplanering 1974 som nyligen har gjorts inom arbetsmarknadsdepartementet konstateras att den förbättrade regionala balansen kan väntas bestå under resten av 1970-talet och 1980-talet.” Det låter ju bra, och jag förstår att uttalandet från industriministerns egna synpunkter är tillfredsställande. Men jag kan inte dela den uppfattning som här förs fram. Jag har en annan uppfattning — jag tror inte vi har nått målet att få till stånd en regional balans. Det är bara början — för all del en värdefull början. Det råder inget tvivel om att vad som hänt under de senaste fem åren är av utomordentligt värde, men vi har inte nått målet utan det mesta är ogjort. Skulle förutsättningarna bli mera ogynnsamma kommer vi att ha svårigheter, och jag skall senare säga några ord om det. Genom det uttalande som jag citerade har diskussionen kanske kommit 131 upp på en nivå som ligger utanför Gävleborgs län och jag skall inte vidga den mycket. Men jag vill ändå som politiker säga att det inte var människorna som ville ha till stånd den koncentration som skedde under 1960-talet. Det har de visat genom att flytta tillbaka så snart det givits tillfälle. Många järvsöbor hart.o.m. flyttat hem på vinst och förlust även utan tillgång på fast arbete under de senare årens tendens till viss småindustrialisering. Man står alltså och trampar och väntar på att det skall skapas arbetstillfällen på de orter ute i landet där man är uppväxt. Koncentrationen berodde således på att man måste flytta med arbetstillfällena, och arbetstillfällena koncentrerades till ett fåtal orter. På den punkten måste jag säga att vi från centern hade rätt och att regeringen kom för sent med sina åtgärder. — Detta om det allmänpolitiska. Jag skulle vilja återgå till Gävleborgs län. Jag skall be att på kammarens interna TV-skärm få visa en bild som är hämtad ur underlaget för Länsplanering 1974 i Gävleborgs län. Den visar två saker. Utgångsläget för de vågräta linjerna är 1950. Bilden visar för det första obalansen, eller spridningen, i befolkningsutvecklingen i de tio olika kommunerna inom länet. Den lodräta, streckade linjen i mitten är 1974. Den högra delen av bilden visar prognoserna fram till 1990. Dessa prognoser har upprättats utan någon målsättning att ta till kraftigare åtgärder för att ändra utvecklingen. Bilden visar vad som sker om inte nya åtgärder sätts in. Bilden visar för det andra att det endast är Gävle, det primära centrum, representerat av de streck som går snett upp utan större krumbukter, som enligt prognoserna behåller befolkningsmängden och ökar. Alla övriga orter, t.o.m. Sandviken och Hofors, beräknas komma att minska från 1974 fram till 1980 och 1990. Det är en ganska besvärlig situation länsplanerarna försätts i när de nödgas kontstatera en sådan regional obalans som här visas upp; detta är alltså siffror som legat till grund för deras arbete under det senaste året. — Läget är alltså inte så bra som industriministern m.fl. vill göra gällande. Jag vill sedan visa en ännu en bild med samma uppläggning men avseende antalet arbetstillfällen i stället för befolkningsutvecklingen. Där är spridningen ännu större, vilket betyder att läget egentligen är sämre än den första bilden visade. Där hade man med också ett stort antal åldringar — vi har en större andel åldringar än många andra län. De flesta finns på de mindre orterna. Men ser man till arbetskraften, som skall bygga upp framtiden, är spridningen eller obalansen ännu större. Det finns ytterligare ett par saker som visar att det finns anledning till oro. Regeringen har gjort en sammanställning av länsplaneringen — Politik för regional balans. Jag har inte läst den helt utan endast fått ett kort sammandrag av den. Av det sammandraget framgår ändå ett par saker. Man säger att flyttningen mellan länen har minskat och kommer att minska, men att omflyttningen inom länen kommer att fortsätta. Att höja yrkesverksamhetsgraden i glesbygden kan bli svårt, säger man. Man säger också att det blir svårigheter med ny lokalisering på svaga arbets = Nr 58 marknader. Man säger vidare att om individen skall få större valfrihet Tisdagen den så förutsätts pendling. Samtidigt är man i rapporten kritisk emot ökad 3 februari 1976 pendling. Man menar att det medför för stor energiåtgång bl.a. Man — säger vidare att det är svårt att öka kollektivtrafiken. Slutligen säger Om ökad spridning man att det föreligger behov av ökad flyttning, omflyttning och rörlighet. — av sysselsättningen i Av dessa konstateranden kan vi dra slutsatsen att man i regerings — Gävleborgs län politiken framöver tänker fortsätta med att koncentrera människorna inom länen. Om man inte vill ge de mindre orterna en chans genom att sätta in de åtgärder som jag nämnde — ökad kollektivtrafik, ökad pendling, ökad lokalisering —- kommer hälften av kommunerna inom Gävleborgs län att få det svårare. Man säger att ingen ändring av ortsstrukturen, ortsklassificeringen, behövs, och det vill jag ifrågasätta. Min mening är att här krävs större uppmärksamhet på utvecklingen och förstärkta åtgärder. Den viktigaste frågan för ögonblicket är emellertid hur vi skall få en spridningseffekt i fråga om den koncentration som sker. Hur skall vi kunna få arbetstillfällen i Gävleborgs län även utanför det primära centrumet Gävle-Sandviken? Där utgör de mindre företagen en av de viktigaste pusselbitarna. Industriministern visar nu liksom tidigare intresse för denna fråga och är positiv till att något görs. Han hänvisar till att företagareföreningarna har en stor uppgift att fylla, och det tycker jag är riktigt. Han påpekar dock att frågan är under utredning och säger att man under tiden inte vill göra någonting utöver vad som nu redan är i gång. Min uppfattning är dock att dessa frågor är så allvarliga och angelägna att åtgärder bör vidtas nu utan att man avvaktar vad utredningen kan prestera. Det finns så många självklara insatser som kan göras.

Allt detta kommer som under tidigare år att få diskuteras. Jag tycker att vi skulle kunna fatta många beslut utan att vänta på utredningen. Det finns tämligen självklara lösningar bara viljan finns. Ta Stålverk 80 och valsverket i Gävle igen, som var utgångspunkten för mitt resonemang! Vad händer om man gör ungefär likadant här som när man byggde stålverket i Luleå? Man bygger ett valsverk i Gävle med 500-600 anställda. Varifrån skall de tas? Ja, de kommer att tas från områdena i Hälsingland och andra kringliggande områden. Med den utlokalisering av statliga verk som vi lovordar har nämligen Gävle en ganska god arbetsmarknad. Om inte arbetarna i Ljusdal får jobb hemma tvingas de givetvis till valsverket i Gävle. Är det en bra utveckling? Nej, det är det inte. Här måste vi enligt min mening projektera sprid 133 ningseffekten samtidigt som vi projekterar valsverket i Gävle. Vi måste samtidigt skapa jobb i de längre bort belägna orterna. I förra veckan publicerades en utredning från Norrbotten — jag vet inte om det var meningen att den skulle publiceras. Om det är samma utredning som nämns i svaret kan jag inte heller säga. I denna utredning sägs emellertid enligt pressen att man skulle kunna erbjuda tusentals arbeten i Norrbottens inland, om bara frågan om utbyggnad av Stålverk 80 hanterades på ett annat sätt. En del av sysselsättningen kring Ståtverk 80 borde enligt denna utredning spridas i Norrlands inland. Tidigare har man slentrianmässigt köpt produkter från andra delar av landet eller byggt upp produktion i Luleå. Utredningen är som sagt inte officiell —- jag har bara återgivit vad som stod i tidningarna i förra veckan. Jag tycker att man borde göra Gävleborgs län till ett försöksområde där man startar arbetet med att sprida sysselsättningen samtidigt med det andra projektarbetet som nu pågår. Företagareföreningen borde få extra resurser för att sätta i gång sådan projektverksamhet. Jag vet att den är redo att åta sig en sådan uppgift om den får resurser från industriministern. Redan innan man låser sig för en viss projektering med valsverket, bör en grupp få undersöka de effekter som blir följden av planerna. Koncentrationen inom storföretagen i övrigt bör också tas upp. Gruppen skulle helt enkelt få som uppgift att försöka få till stånd en bättre spridning av arbetstillfällena, givetvis i samarbete med berörda företag. Min fråga är därför till slut: Skulle industriministern vilja medverka till genomförandet av ett sådant förslag?

Herr talman! Jag kan i huvudsak ansluta mig till de synpunkter som herr Olsson i Järvsö har anfört. Vad jag har fäst mig vid är att industriministern förefaller vara mera nöjd än vad man, även enligt min mening, har anledning att vara. Han säger i svaret: ”Den hittills förda regionalpolitiken har också gett goda resultat. Målet att dämpa tillväxten i storstadsområdena och att få till stånd en bättre utveckling i skogslänen har i huvudsak nåtts.” Man borde alltså enligt detta uttalande vara mycket tillfredsställd med utvecklingen. Även jag vill naturligtvis med stor tillfredsställelse notera de resultat som uppnåtts och de framsteg som gjorts. Men det är mycket kvar att göra — det är långt kvar innan vi nått fram till en rimlig sysselsättning runtom i landet och inte minst i skogslänen, framför allt då i Gävleborgs län, som också jag vill säga några ord om. Behovet av regionalpolitiska insatser i Gävleborgs län är fortfarande mycket stort. Genom utflyttning av ungdomar, märkbar under en lång följd av år, har länet en ofördelaktig befolkningsstruktur. Sedan 1972 har vårt län ett lägre födelsetal än dödstal. För att klara riksdagens målsättning — i princip oförändrad befolkning fram till 1980 — behövs det därför en sådan utveckling av näringsliv och sysselsättning att länet inte bara kan hålla en låg arbetslöshet utan även få en viss nettoinflyttning. Vi har f.n. i länet en arbetslöshet på 3600. Vi har 3400 sysselsatta i omskolning och beredskapsarbeten, och vi har ett mycket stort antal Nr 58 förtidspensionerade. Det är sålunda ca 20 000 personer i länet som inte Tisdagen den är sysselsatta på den normala arbetsmarknaden. Det är 16 96 av den totala 3 februari 1976 sysselsättningen i länet. Det visar att vi har ett utomordentligt stort behov = av regionalpolitiska insatser i vårt län. Att det alldeles särskilt gäller Om ökad spridning vissa kommuner har vi hört herr Olsson i Järvsö tala om. Han har un = av sysselsättningen i derstrukit det behov som finns i Ljusdal, och jag kan därvid bara in Gävleborgs län stämma i vad han har sagt. Utvecklingen i länet har under de fyra första åren av 1970-talet varit negativ. Befolkningsförlusterna blev mycket stora och inget annat skogslän ligger så nära den nedre gränsen i riksdagens regionalpolitiska beslut om befolkningsmål för länen 1980. Inrikesutskottet uttalade också år 1973 att utvecklingen inom Gävleborgs län under den gångna delen av 1970-talet kunde vara ägnad att inge oro. Nu har det hänt en del saker under 1974 och 1975 — det skall vi med glädje konstatera. Enligt preliminära uppgifter ökade folkmängden i länet under förra året med 1736 personer. Denna ökning är i huvudsak ett resultat av den utlokalisering som skett bl.a. av lantmäteriverket. Detta är såvitt jag förstår en engångsföreteelse och ingenting att bygga på i tron att tendensen nu har blivit en annan och att vi är på väg framåt. Jag tror inte att det är så väl. För att det skall kunna ske behövs det ytterligare stora insatser av regionalpolitisk karaktär för att trygga sysselsättningen i länet. Jag är alltså övertygad om att här behövs kraftfulla insatser för att nå resultat av det slag vi är ute efter. Jag skall inte bli långrandig. Jag kan, som jag tidigare nämnde, ansluta mig till det som redan sagts om satsningen på de mindre och de medelstora företagen och företagareföreningens möjlighet att agera. Det finns mycket att göra här. Jag har tagit upp de problemen i motioner, så vi får möjlighet att återkomma till dem. Jag ville bara för min egen del stryka under att läget inte är riktigt så tillfredsställande som man skulle kunna tro, då man tar del av interpellationssvaret. Behovet av ytterligare åtgärder är utomordentligt stort.